Herr talman! Tasso Stafilidis har frågat mig hur regeringen avser att agera för att få till stånd en förändring i förhållande till nuvarande praxis i samband med ansökning om organisationsbidrag och verksamhetsbidrag. Han har vidare ställt frågan vilka åtgärder jag i övrigt avser att vidta gällande Grekiska Riksförbundets fortsatta verksamhet. Interpellationen har ställts mot bakgrund av att Grekiska Riksförbundet av Integrationsverket har fått avslag på en ansökan om organisationsbidrag och verksamhetsbidrag för år 2006. Integrationsverkets stöd fördelas enligt bestämmelser i förordningen om statsbidrag till organisationer som främjar integration. För närvarande disponerar verket 18 miljoner kronor årligen för organisations och verksamhetsbidrag och därutöver ca 6 miljoner kronor för projektbidrag. Utformningen av ett framtida bidragssystem för organisationer bildade på etnisk grund utreds för närvarande. I september förra året tillkallades en parlamentarisk kommitté för att göra en översyn av integrationspolitikens mål, inriktning, organisation och effektivitet . Kommittén ska också lämna förslag på utformning av ett framtida bidragssystem för organisationer bildade på etnisk grund samt lämplig bidragsfördelande myndighet. Kommittén ska slutredovisa uppdraget senast den 1 juni 2007. När det gäller Tasso Stafilidis andra fråga vill jag understryka att Integrationsverket är en självständig myndighet. Det är således inte möjligt för mig att i egenskap av statsråd uttala mig om verkets beslut i ett enskilt ärende. Jag kommer givetvis att följa utvecklingen på området för att kunna ta ställning till om det kan krävas några ytterligare åtgärder från min sida.

Herr talman! Jag vill först säga att jag både tror och vet att Grekiska Riksförbundet gör ett mycket bra arbete. Det är Tasso Stafilidis ett bevis på, och han vittnar också om det. Jag kan inte gå in på själva prövningen. Jag hade inte haft något emot att Grekiska Riksförbundet skulle ha fått ett bidrag och kunnat fortsätta en bra verksamhet. Det hade till och med kunnat vara bra. Men jag kan inte gå in på själva prövningen av huruvida Grekiska Riksförbundet detta år uppfyller de krav som har satts upp i en förordning till Integrationsverket och som de har att pröva. Det handlar om att man ska vara minst 1 000 betalande medlemmar, att man ska vara demokratiskt uppbyggd, att man själv bekostar en del av sin verksamhet, att man har en riksomfattande organisation, att man under minst två år har bedrivit en verksamhet som främjar integration och att man har formulerat en utvecklingsplan för integration. Det är som sagt den tydliga förordningen lämnad från regering och riksdag. Integrationsverket har fattat ett beslut som till stor del, har jag förstått, grundar sig på det utlåtande som revisorn i Grekiska Riksförbundet har lämnat. Det är alltså Grekiska Riksförbundets eget underlag som har legat till grund för det beslut som har fattats av Integrationsverket. När det gäller den principfråga som Tasso Stafilidis tar upp måste jag säga att jag är en tillskyndare av ett bidragssystem för Integrationsverket som just ska vara till för integration, alltså inte i första rummet för att Grekiska Riksförbundet ska förkovra sig, utveckla och bevara sin kultur. Det är också viktigt, och det hoppas jag att man kan få stöd för. Vi lämnar också ett organisationsstöd. Men det är viktigt att det stöd som går ut från Integrationsverket handlar om att integrera sig med det övriga Sverige, att också möta andra föreningar, finna mötesplatser för andra verksamheter. Det är det som är inriktningen på stödet. I övrigt kan jag bara säga att jag hoppas att Grekiska Riksförbundet och Integrationsverket kan fortsätta att föra en dialog kring den här frågan.

Herr talman! När det gäller den sista frågan skulle det förvåna mig om Integrationsverket inte har följt förordningen. Jag tror att det är den röda linjen. Det var 66 organisationer som sökte bidrag och 58 fick. 28 fick organisations och verksamhetsbidrag, 19 fick endast organisationsbidrag och 11 fick etableringsbidrag. Det var 8 organisationer, däribland Grekiska Riksförbundet, som detta år inte fick ett bidrag eftersom man på ett eller annat sätt inte uppfyllde villkoren i förordningen. Min förhoppning, vill jag upprepa, är att Integrationsverket och Grekiska Riksförbundet kan fortsätta en dialog för att komma till rätta med det som i år gjorde att Grekiska Riksförbundet inte fick något stöd.

Herr talman! Avslutningsvis vill jag säga att det finns ett tydligt uppdrag till kommittén, men inte så tydligt som Tasso skulle vilja ha det eftersom vi då redan skulle bestämma exakt hur det var. Däremot ska man se över bidragssystemet till organisationer bildade på etnisk grund. Det är uppdraget. Man kommer med ett förslag, och sedan får vi diskutera det här i kammaren.